Herr talman! Per Olof Sundman kommer senare att kommentera vpk:s motioner. Jag skall bara kort bemöta Eva Hjelmströms inlägg om motionen 1132, eftersom hon beskyllde mig för ett påhopp. Jag tog upp motionen 1132 därför att jag tyckte att den hade samband med min mera principiella deklaration beträffande folkrörelserna och deras verksamhet. Eva Hjelmström använde det billiga knepet att beskylla mig för att inte ha läst motionen. Men, Eva Hjelmström, jag läste ju innantill för kammaren ur motionen.

Jag förstår inte hur Eva Hjelmström kan skriva under en sådan motion och dessutom försvara den här i kammaren.

Herr talman! Vi får anledning att återkomma till den här motionen senare, när den också har fått en behandling i utskottet. Men, herr talman, Georg Andersson kan ändå inte vara omedveten om den nedrustningspolitik som förekommer runt om i kommunerna och som särskilt hårt drabbar den sociala sidan och kultursidan. Den innebär att man lägger ned verksamheter, i första hand sådana som är avsedda för ungdomar. Vad vi hävdar i motionerna är att så inte får ske. Vi kräver att kommunerna skall få samma ckonomiska möjligheter som folkrörelserna i dag har att fortsätta att bedriva den här verksamheten, så att inte ungdomar drabbas. Det är vad klämmen i vår motion går ut på.
Herr talman! Nu förvanskar Eva Hjelmström sin egen motion. Den vår ut på en kritik av att kommunerna överlåter till folkrörelser utt bedriva viss verksamhet. Riksdagen har tidigare uttalat enhälligt att folkrörelserna bör få ta över verksamhet som de: kan sköta lika bra som eller bättre än kommunerna.
Herr talman! Det är inte jag som förvanskar vår motion utan Gcorg Andersson. Det vore bra om Georg Andersson nästa gång inte bara citerade delar av motionen utan hela motionen. I annat fall kommer jag att göra det inför kammaren.

Herr talman! Jag har anmält mig för att tala 15 minuter. Mot min vana kommer jag att utnyttja de här 15 minuterna. Möjligen kommer jag 1. o. m. att dra något över tiden. Kulturutskottets betänkande nr 18 behandlar i 34 punkter nära nog samtliga de 60 budgetposter som återfinns i utbildningsdepartementets proposition till årets riksdag under samlingsrubriken Kulturändamål. De enda undantagen är några poster som redan behandlats och några som kommer upp senare i vår. Till de senare hör den viktiga radiopropositionen och den likaledes viktiga propositionen om bevarandet av ljud och bildupptagningar — båda lagda i dag. Vi står också inför en proposition om utveckling av litteraturstödet. Till utskottets betänkande är fogade 25 reservationer, som Georg Andersson redan har påpekat. Därtill kommer de yrkanden som framförts eller kommer att framföras av representanter för vpk och apk. Talarlistan är tämligen lång — mer än ett dussin ledamöter har anmält sig. Det kan alltså tyckas vara bäddat för en mer omfattande kulturdebatt i dag. Det är i och för sig något positivt. Den kulturpolitiska sektorn ägnas ofta alltför ringa intresse i kammaren — Georg Andersson påpekade det också. Men jag tror inte att det just I dag blir något mer djuplodande meningsutbyte även om det dröjer ytterligare kanske två timmar innan vi när fråm till voteringarna. Jag tror att jag törs påstå att utskottets majoritet och den socialdemokra Nr 92 tiska minoriteten egentligen ligger rätt nära varandra i sina värderingar. Torsdagen den Möjligen har jag med den formuleringen gett vpk:s representanter olja att 9 mars 1978 hälla på en eller annan eld. Det är denna närhet i värderingarna som har gjort det möjligt för utskottet att på tämligen kort tid arbeta sig igenom det aktuella avsnittet i budgetpropositionen. Det är också därför som själva betänkandet — liksom reservationerna — genomgående ' kunnat få en koncentrerad och kortfattad utformning. Jag tror dock — trots att Eva Hjelmström redan har klagat — att C.-H. Hermansson i varje fall i dag inte behöver klaga över att texten blivit alltför lakonisk. I förbigående bör jag kanske nämna att C.-H. Hermansson när han knorrade för några år sedan gjorde det ej utan rätt och att utskottet medvetet försökt bättra sig därvidlag. Men, som sagt, Eva Hjelmström knorrade i sitt anförande över att vi varit litet för kortfattade. De tyngsta reservationerna i betänkandet bygger på den socialdemokratiska motionen 556 med utskottets ordförande Georg Andersson som första namn. Jag vill gärna säga att jag tycker att det är en välskriven och tänkvärd motion. Naturligtvis finns det ändå formuleringar och krumelurer, särskilt i det inledande avsnittet i motionen. som inte bör stå oemotsagda. Det motiverar en utvikning från min sida, utan att jag därför vill initiera någon omfattande kulturdebatt. Jag syftar bl.a. på att man i motionens första mening konstaterar att 1974 års kulturpolitiska riksdagsbeslut fattades i ”nästan total enighet”. men att man några rader längre ned utgår från att detta innebar att riksdagen slöt upp kring en socialdemokratisk kulturpolitik. Det där med den stora cnigheten är helt korrekt. Men historieskrivningen i övrigt lämnar en hel del att önska. Jag tror detta bör påpekas — nu när påståendet ändå har framförts, om ock indirekt, i den socialdemokratiska motionen. Det förhåller sig så att den första metodiska, målmedvetna och sammanhängande kulturpropositionen år 1974, Den statliga kulturpolitiken, i allt väsentligt byggde på betänkandet Ny kulturpolitik, SOU 1972:66. Det hade utarbetats av 1969 års statliga kulturråd — som inte skall förväxlas med det senare inrättade statens kulturråd. Det sistnämnda är ett slags ämbetsverk. Det förstnämnda var en soctialdemokratisk rådgivningsgrupp som också fungerade som cen utredning eller en kommitté. 1969 års kulturråd hade alltså en klar socialdemokratisk bindning. Meni isin analyserande och utredande verksamhet arbetade man med stor öppenhet. Man diskuterade, man provocerade klokt folk att producera tankar och synpunkter, man undersökte hur det förhöll sig i andra länder, man prövade och värderade det metodiskt insamlade underlagsmaterialet. När jag säger detta bygger jag det på förstahandserfarenheter, som ledamot av litteraturutredningen, som fackligt verksam inom Författarförbundet och Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd och som — på sin tid — ordförande i Kommunförbundets kulturdelegation. Herr talman! Jag vill gärna här passa på tillfället att uttala min stora respekt för det gamla kulturrådets socialdemokratiske ordförandes, Paul Lindblom, 4 än insatser i vår kulturpolitik och i vårt kulturliv. Han arbetade pragmatiskt, eftertänksamt och konstruktivt. Det är möjligt att han har gjon mera för svensk kulturpolitik än ömse statsråd, statssekreterare och andra ämbetsmän. Jag vet att många socialdemokrater har litet svårt att tänka sig att vår kulturpolitik inte är en rent socialdemokratisk kulturpolitik. Man har sina invanda tankegångar. Kanske är det på sin plats att påpeka att 1969 års kulturråd i sitt betänkande inte förtiger att rådets utredningsuppdrag i icke ringa mån bygger på krav i centermotioner i riksdagen 1962 och de närmast följande åren. Centern var faktiskt så att säga först på plan. Man redovisar också att dessa motioner i sin tur går tillbaka till de kulturpolitiska resonemang som under 1950-talet drevs främst av centerpartisten Ragnar Oldberg i Lantbruksförbundets tidskrift Perspektiv. Ragnar Oldbergs bidrag till den kulturpolitiska debatten har varit av samma tyngd som Paul Lindbloms. Här kan också nämnas en liberal debattör som Bengt Nerman. Med det jag sagt vill jag inte i dag här i kammaren dra upp en diskussion kring den historiska bakgrunden till vår tids svenska kulturpolitik. En sådan diskussion skulle bli ofruktbar. Varken Georg Andersson eller andra anmälda talare torde ha läst på läxan och granskat det bakgrundsmaterial som behövs för mera överlagda inlägg. Jag vill blott bemöta formuleringarna i den socialdemokratiska motionens ingress. Den svenska kulturpolitiken är inte en socialdemokratisk kulturpolitik — utan just en svensk kulturpolitik. Den är pluralistisk i detta ords bästa mening. Den har formats under intryck av idéer och tankegångar från nära nog alla håll. Det var därför 1974 års riksdagsbeslut kunde fattas i så stor enighet. Jag vill gärna med adress till Eva Hjelmström säga att inte minst impulser och idéer från det håll som vpk representerar i hög grad har påverkat utformningen av svensk kulturpolitik. Det som hittills har skiljt oss åt i riksdagen är egentligen bara detaljer och prioriteringar. Det är sannolikt att det på litet längre sikt kommer att dyka upp motsättningar av mer djupgående natur när det gäller kulturpolitiska ställningstaganden. Men den debatten får vi ta när den kommer. Det väsentliga i den socialdemokratiska motionen 556 liksom i de socialdemokratiska reservationerna är att man vill höja vissa anslagsposter. Man bygger detta bl.a. på några sofistikerade resonemang av matematisk natur. Det rör sig om vad som är kompensation för kostnadsökningar och vad som är reella insatser för nya reformer. Man hävdar att årets budgetproposition — när man räknat bort de automatiska kostnadsökningarna — är den svagaste sedan 1974. Man föreslår höjningar på en hel serie punkter. Också vpk och apk vill i sina motioner höja ett antal anslag. I sina ambitioner därvidlag går man långt utöver vad socialdemokraterna finner rimligt och möjligt. Det gäller särskilt apk. Såvitt jag kan bedöma förhåller det sig så att regeringspartiernas ledamöter i kulturutskottet gärna såg att kulturanstlagen höjdes utöver vad som föreslås i propositionen. Men den ekonomiska verkligheten är som den är.

Här vill jag gärna framhålla att utskottsmajoriteten inte är ensam om att böja sig för den kalla ekonomiska verkligheten. Detta är mitt tionde år i riksdagen. Under alla dessa tio år har författarna tagit initiativ till motioner i syfte att höja biblioteksersättningen. I år har man avstått från det. Man har accepterat den ekonomiska verkligheten och inte initierat några motioner. Det gäller i stort också för andra konstnärsgrupper. Man har lagt sig lågt. Det framgår fullt tydligt om vi jämför årets motioner med dem som väckts tidigare år. Det är självklart att konstnärsgruppernas återhållsamhet i år inte får betraktas som något bestående. Deras realistiska bedömning av det statsfinansiella läget får inte läggas dem till last när vi åter har möjlighet att genom olika kulturpolitiska insatser bättre än i dag förstärka deras ekonomiska arbetsvillkor. Praktiskt taget alla yrkanden i reservationerna och de yrkanden som framförts och kommer att framföras i kammaren med anledning av motionerna från vpk och apk avser höjningar av olika anslagsposter. Georg Andersson lovade att jag mera i detalj skulle kommentera motionerna från vpk och apk, men det avstår jag från. Med hänvisning till vad jag redan sagt vill jag gärna uttala utskottsmajoritetens förståelse och sympati för de framförda yrkandena om anslagshöjningar. Men jag nödgas konstatera — åter med hänvisning till vad jag redan sagt — att det tyvärrinte finns utrymme för de önskade påslagen. Verkligheten är som den är. Vad gäller utskottsbetänkandets punkt 15 — stöd till Skådebanan, bidrag till vissa regionala institutioner och vissa bidrag till teater-, dans och musikverksamhet — är de aktuella reservationerna mera av principiell natur. De är åtta till antalet. Och de är faktiskt en smula svåröverskådliga, litet för snåriga för att man skall begripa vad de egentligen avser. Frågan om stödet till Skådebanan — som består dels av Stiftelsen Riksskådebanan, dels av sju regionala skådebanor — har diskuterats och utretts mycket länge. Skådebaneorganisationen har utan tvivel en mycket viktig funktion i vårt kulturliv. Den utformning av stödet till verksamheten som föreslås i propositionen bygger på den ordning som förordats av kulturrådet. Naturligtvis kan man hitta andra lösningar, men utskottets majoritet har efter 47 övervägande beslutat tillstyrka propositionens förslag. De förslag som lagts fram om ökning av statsanslaget måste tyvärr AVviSas. Också här finns det några yrkanden av principiell natur. I vpk-motionen 563 yrkas på införande av en bibliotekslag. Det är ett gammalt yrkande, som gång på gång dyker upp motionsvägen i riksdagen. Det är så att säga ett recidivärende, och det har även behandlats vid flera tillfällen i kulturutskottet. Problemen med cen bibliotekslag har även på sin tid penetrerats av litteraturutredningen. Det finns naturligtvis skäl som talar för införande av en bibliotekslag — ungefär av det slag som den som finns i Danmark. Å andra sidan är det ingalunda givet att en sådan lag får de konsekvenser av positiv art som man gärna tror. De invändningar mot en bibliotekslagstiftning som framfördes i den andra kulturpropositionen år 1975 gäller enligt kulturutskottet också i dag. Ett enigt utskott avvisar därför ännu en gång de framförda propåerna. I reservationen 19 vill utskottets socialdemokratiska minoritet förstärka den del av det statliga biblioteksanslaget som avser bokutlåning på arbetsplatser. Det rör sig här fortfarande om en försöksverksamhet, som f. ö. tillkom på initiativ av litteraturutredningen. Jag delar motionärernas och reservanternas uppfattning att just arbetsplatsutlåningen är ett viktigt och framgångsrikt område inom folkbibliotekens verksamhet. Nu är det emellertid så att det är kulturrådet som genom sin nämnd för litteratur och bibliotek fördelar det statliga folkbiblioteksbidraget på olika ändamål. Utskottets majoritet har bedömt det som olämpligt att riksdagen går in här och specialdestinerar vissa belopp.

Därvidlag råder stor enighet i utskottet. Vi ser däremot små möjligheter att öka anslagen av skäl som jag redan har berört. Herr talman! Vissa andra frågor i utskottsbetänkandet kommer att tas upp av Börje Stensson och Lars Ahlmark. I övrigt vill jag bara sammanfattningsvis hänvisa till vad jag redan sagt. De aktuella reservationerna och de yrkanden som framförts här i kammaren berör i allt väsentligt höjningar av vissa anslag inom ubildningsdepartementets ansvarsområde. Men utskottsmajoriteten har tvingats foga sig efter den ekonomiska verklighet i vilken vi lever, och den har agerat en smula restriktivt.

Herr talman! Per Olof Sundman har reagerat mot att vi i vår motion kallar Torsdagen den den kulturpolitik som den socialdemokratiska regeringen genomförde för en 9 mars 1978 socialdemokratisk kulturpolitik. Detta är i någon mån en semantisk diskussion. Per Olof Sundman vill inte kalla denna politik för socialdemokratisk, utan han vill kalla den för svensk. Enligt min mening är detta en lek med ord som jag inte tänker engagera mig i. Pluralistisk var en annan etikett som Per Olof Sundman ville sätta på denna kulturpolitik. Men att hävda en pluralistisk samhällssyn är väl också det ganska typiskt socialdemokratiskt. Jag skall i stället argumentera för en av våra reservationer, och den gäller Anslag till kulturprogram inom föreningslivet. Det anslaget möjliggör kulturverksamhet i nya miljöer och skapar arbetstillfällen för många fria kulturarbetare. Det är också ett av de viktigaste instrumenten i den statliga kulturpolitiken när det gäller strävanden att nå nya grupper med kulturaktiviteter och upplevelser. Förmedlingsbyrån har därför föreslagit en kraftig förstärkning av detta anslag. Kulturrådet har instämt i förmedlingsbyråns motiveringar och tillstyrkt en ökning av anslaget med hela 50 96. Utbildningsministern föreslår en uppräkning med endast ca 7 26. Han har således här varit ännu mera restriktiv än i fråga om andra föreningsaktiviteter. Därtill kommer att den utvärdering av verksamheten som föreslås ske skall betalas inom ramen för detta anslag. Jag tycker att utbildningsministern visat en något uppseendeväckande njugghet på den här punkten. Konsekvenserna måste bli att denna viktiga verksamhet får bantas, och det är enligt min mening kulturpolitiskt mycket olyckligt. Jag har noterat att utbildningsministern, som i så många andra sammanhang brukar strö välvilliga uttalanden omkring sig, i det här fallet inte har några kommentarer i budgeten om verksamhetens värde. Också kulturutskottets borgerliga majoritet är kallsinnig. Den säger att den inte kan tillstyrka att riksdagen, så som önskas i den socialdemokratiska motionen, ”på punkt efter punkt med allmänt hållna motiveringar beslutar om höjningar av de anslagsbelopp som föreslagits i budgetpropositionen”. Jag vill fråga Per Olof Sundman: Vilket fel har våra motiveringar för att också nästa år få behålla verksamheten på en oförändrad nivå? Vilka motiveringar har Per Olof Sundman för att nu föreslå ett minskat stöd till kulturprogram inom föreningslivet? Det är ju innebörden av budgeten och kulturutskottets majoritets ställningstagande.

Herr talman! Per Olof Sundman var vänlig nog att framhålla att vänsterpartiet kommunisterna har givit många impulser till kulturpolitiken. Jag vill bara beklaga att de impulserna tyvärr inte har satt några som helst spår i årets proposition. Per Olof Sundman förklarade också att utskottet i och för sig beklagade den dåliga tilldelning som kulturlivet har fått i årets budget. Men man har accepterat detta på grund av det ekonomiska läget. Man har inte bara 49 accepterat det, utan man har även accepterat direkta nedskärningar. Det är ett faktum. Verkligheten är som den är, framhöll Per Olof Sundman. Men verkligheten går att förändra. Ett minimikrav vore ändå att man tryckte på en omfördelning inom budgeten. Men så långt har inte utskottets borgerliga ledamöter sträckt sig. Herr talman! Jag vill också beklaga att Per Olof Sundman över huvud taget inte gick in på de motioner som jag tog upp, nr 448 om fria grupper och centrumbildningar och nr 1138 om det statliga filmstödet. Jag frågar nu: Var skall vi få våra motioner behandlade och debatterade, om vi inte kan få det i utskottet och inte i kammaren? Sedan gällde det inte bara höjningar av anslagsbeloppen, vilket Per Olof Sundman påstod.

Herr talman! Jag vill bara bekräfta att Georg Andersson och jag är helt överens om att viktiga semantiska problem är förknippade med beskrivningen av svensk kulturpolitik. Jag tror att vi är helt ense i detta fall. Georg Andersson ställde vissa frågor, som handlade om kulturprogram inom föreningslivet. Jag berörde inte detta avsnitt av betänkandet. Det kommer att tas upp av en annan talare litet senare. Eva Hjelmström sade att vpk-motionerna inte har satt några spår i budgetarbetet här i riksdagen. Ja, i år har de inte satt några större spår. Men tar man till ett litet längre perspektiv och ser hur det varit under de senast gångna åren, finner man att initiativ och motioner från vpk ändå har satt spår i svensk kulturpolitik. Framför allt i de fall där det rått enighet mellan vpk och folkpartiet, centern samt moderaterna har vi under den gångna riksdagsperioden kunnat nå riktigt bra resultat. Eva Hjelmström klagade över att jag inte tog upp frågan om stödet till centrumbildningarna, och hon kan naturligtvis ha rätt i den klagan. Däremot vet hon att jag är mycket positiv till verksamheten inom centrumbildningarna. Jag har på många olika sätt markerat att jag vill stödja dem så gott det går, och jag har alltid haft stöd i min tur av mina kamrater inom centerpartiet. I år har tyvärr den verklighet som vi har pratat om flera gånger satt käppar i hjulet. Vi kan inte åstadkomma större anslag till centrumbildningarna. Vidare nämnde Eva Hjelmström att jag inte tagit upp till diskussion hur det förstärkta statliga filmstödet skall fördelas. Nej, det gjorde jag inte. Det är en ganska komplicerad historia, och jag tror att man får skjuta den debatten något framåt i tiden. Herr talman! Per Olof Sundman ansåg att socialdemokraterna och den Torsdagen den borgerliga majoriteten låg ganska nära varandra i sättet att se på kulturpoli 9 mars 1978 tiken i det här utskottsbetänkandet. Jag kan hålla med honom, om man enbart ser till skillnaden i det totala anslagsbeloppet, för då är det inte mycket som skiljer. Men jag hoppas innerligt att skillnaden skall märkas om man ser till värderingar och principer. Jag vill med några ord uppehålla mig vid punkterna Bidrag till folkbibliotek och Bidrag till bildkonsten. I motsats till den borgerliga majoriteten är vi socialdemokrater helt övertygade om riktigheten av att i alla lägen, oavsett område, göra de prioriteringar som behövs för att nå människor som är att betrakta som såväl socialt som ekonomiskt svaga. Det är också inom den gruppen vi finner dem som i dag står utanför i stort sett hela det traditionella kulturutbudet, och då inkluderar jag även litteraturen. Om man nu har en ambition i den här riktningen, måste man söka sig in i det stora LO-kollektivet och till vissa delar av TCO, därför att det är där vi finner de människor som i dag saknar motivation för kulturaktiviteter. Det är där vi finner människorna som ännu inte har kommit i kontakt med kvalitetslitteraturen och därmed inte heller upptäckt vilken källa till förströelse och personlig utveckling en bok med kvalitet kan utgöra. Vi reservanter ser det här förhållandet som både orättfärdigt och allvarligt. Vi gör det av flera skäl, främst två. För det första: Det finns inget område inom kulturpolitiken där de mest negativa och nedbrytande formerna av det kommersiella utbudet är så starka och så dominerande som just inom litteraturområdet. Vi som har som målsättning att bl.a. försöka sprida intresset för kvalitetslitteratur för en mycket ojämn kamp mot slippriga veckotidningar vilkas enda uppgift tycks vara att försöka få oss passiviserade genom ett accepterande av en mycket falsk drömbild av verkligheten. Detsamma gäller en stor del av den s.k. kiosklitteraturen och större delen av den stora floran av serietidningar som dessutom vänder sig till barn och ungdom, vilket inte gör problemet mindre allvarligt. Det är den grupp som jag inledningsvis försökte beskriva och deras barn som är de stora konsumenterna av den här typen av litteratur. Det är alltså de socialt svaga och minst motståndskraftiga som man från vissa håll medvetet försöker att ytterligare försvaga. För det andra: Det här sociala och kulturelta handikappet går som regel i arv från föräldrar till barn. Jag är övertygad om att barn som växer upp i en miljö där det tryckta ordet består av i bästa fall en bunt veckotidningar och en och annan Manhattandeckare utan tvivel får en mycket sämre start här i livet, både när det gäller skolan och i fortsättningen. Det är den utvecklingen vi socialdemokrater med alla till buds stående medel vill försöka bryta. Vi är naturligtvis mycket väl medvetna om att man inte åstadkommer denna förändring enbart med arbetsplatsutlåning. Här måste självklart en mängd olika åtgärder samordnas, åtgärder som säkerligen kommer att få anstå till nästa regeringsskifte. Men eftersom bokutlåningen på arbetsplat 51 serna redan efter en ganska kort tid visar sig vara effektiv, och med vetskap om att många kommuner är beredda att starta bara de får ekonomiskt stöd, så vill vi görå den prioritering som framgår av vår motion och i reservationen 19 beträffande bidragen till folkbiblioteken. Beträffande bidrag till bildkonsten kan jag fatta mig mycket kort. Vi föreslår en uppräkning av bidraget till Konstfrämjandet med 160 000 och till Sveriges konstföreningars riksförbund med 35 000 kr. Varför då, kan man fråga sig. Samma motiv som anfördes beträffande arbetsplatsutlåning kan även gälla nu. Det handlar om en uppsökande verksamhet som syftar till att bredda intresset, i det här fallet för bildkonsten, till grupper som i dag står mer eller mindre utanför. Dessutom säger vi i motionen att det bör kunna skapa nya jobb för bildkonstnärer — självfallet inte några 400 000, men ett par, tre stycken kanske, och det är ju alltid en början. Jag vill, herr talman, bara avslutningsvis instämma i Georg Anderssons bifallsyrkanden till reservationerna.

Herr talman! Allra först ber jag att få yrka bifall på alla punkter till kulturutskottets hemställan i dess betänkande 1977/78:18. Ett av de viktigaste inslagen i samhällets kulturpolitik måste vara att se till att kultur blir något som når och angår fler och fler. Att leva med i kulturaktiviteter och skapa kultur är en källa till glädje. Den nuvarande regeringens aktiva kulturpolitik har som målsättning bl.a. att bredda och variera kulturutbudet. Regeringen har visat en uttalad strävan att samhället på olika sätt skall underlätta och medverka till att nya grupper upptäcker vad kulturlivet kan ge. Innevarande budgetårs anslag till kulturaktiviteter är förhållandevis stora. I budgetförslaget för 1978/79 finns också viktiga ökningar av anslag. Men den samhällsekonomi vi nu har sätter ju gränser även för statliga åtaganden på kulturområdet. I det ekonomiska läge vi befinner oss i är det ytterst viktigt att tillgängliga medel fördelas riktigt. Vissa omdisponeringar har föreslagits i motioner. Utskottsmajoriteten har dock följt utbildningsdepartementets förslag i allt väsentligt. Det betyder såvitt jag kan förstå att utbildningsminister Jan-Erik Wikström gjort en rimlig bedömning i det omfattande arbete som ligger bakom budgetpropositionen på kulturområdet. Jag tycker att det är en omotiverad, för att inte säga olycklig, kategorisering som motionärerna här eftersträvar. Jag ber att i sammanhanget få citera ett - Nr 92 stycke ur handikapputredningen Kultur åt alla. Där sägs följande: ”Principen Torsdagen den om integration gäller självfallet också på kulturområdet.

Vi måste kunna lita på att studieförbunden med stort engagemang försöker att knyta upp också de handikappade till sina kulturprogram som ordnas regionalt och lokalt. Principen om integration är alltså ett starkt motiv för avslag på reservationen 4, vilken som sagt grundar sig på den motion jag här talat om. Vidare kan nämnas att alla handikappade förmodligen inte är med i någon handikapporganisation. Sådana handikappade riskerar att ställas utanför bidragsgivningen vid ett bifall till den socialdemokratiska reservationen. Givetvis är det ytterst angeläget att stimulera till kulturaktiviteter också bland sådana handikappade som inte finns med i någon specialorganisation. Till de här nämnda två motiven för avslag kan läggas att om man väljer att slussa bidraget till handikapporganisationerna vid sidan av studieförbund och länsbildningsförbund kommer troligen samma krav på särbehandling att ställas av andra speciella grupper. Förra året gjordes stora satsningar på kulturområdet och det bedömdes av många som mycket positivt, när vi behandlade kulturbudgeten. Vi bör också nu uppmärksamma innevarande års stora kultursatsning i utbildningsdepartementets budget. Det är mot dessa kraftiga satsningar vi skall se årets något mera begränsade. Georg Andersson talade här om att majoriteten i kulturutskottet hade ställt sig kallsinnig till handikapporganisationernas och andra folkrörelsers anspråk på anslag i kulturbudgeten. Samtidigt nämnde han att den av socialdemokraterna föreslagna anslagshöjningen totalt rörde sig om ca I,S mifj. kr. jämfört med vad utskowtet föreslagit. Jag frågar mig då om Georg Andersson menar att skillnaden mellan en hjärtlös kallsinnighet och ett varmt, generöst engagemang för handikapporganisationer och andra folkrörelser kan anges med en anslagssumma av viss storleksordning. Så kan givetvis inte vara fallet. Många, för att inte säga alla, i kulturutskottet är väl engagerade i folkrörelser av skilda slag och har goda erfarenheter av arbetet där, känner deras liv och verksamhetsformer och även i en del fall deras brist på ekonomiska möjligheter. Vi känner till vad folkrörelserna har uträttat i gångna tider, och vi bedömer deras värde som mycket stort för samhällsbyggandet i framtiden — och då inte minst som motståndsrörelser mot den skräpkultur som det talas om från och till i de anföranden som här hålls. Jag tycker därför det är fel att bedöma kulturutskottets majoritet som kallsinnig. Man kan ju teoretiskt tänka sig att utbildningsdepartementets budget i dessa ärenden hade legat ungefär på det socialdemokratiska förslagets nivå. Kan man då vara säker på att socialdemokraterna hade varit nöjda med 53 detta, eller hade vi också då mött ungefär samma anspråk på större anslag? Det är frågor som man kan ställa sig. Herr talman! Jag vill till slut på samtliga punkter yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Börje Stensson talade om regeringens aktiva kulturpolitik. Han sade att de anslag som regeringen föreslår är förhållandevis stora, men jag vill då fråga: I förhållandet till vad”? Tidigare har jag hävdat att de är förhållandevis små, om man jämför med de reformer som genomfördes 1974 och åren därefter. Det ekonomiska läget anförs som ett skäl. Det är klart att det ekonomiska läget är kärvt, men det präglas också av en stark inflation, och det gör det nödvändigt att höja anslagen till kulturverksamheten i minst motsvarande grad för att kulturaktiviteterna inte skall bli mindre. Det är egentligen det striden i dag gäller när vi diskuterar anslagen: Skall riksdagen gå med på så små anslagshöjningar att organisationerna tvingas begränsa den tidigare verksamheten? De höjningar vi har föreslagit med tanke på inflationstakten uppgår till 13 ?ö, som totalt innebär ca 1,5 milj.kr. Det beloppet är inte så imponerande och därför säger herr Stensson att man väl inte kan betrakta det som kallsinnigt att säga nej till ett så ringa belopp och att gränsen väl inte går just där. Genom att vi bestämt oss för denna nivå, som enligt vå mening är en miniminivå, har vi velat inbjuda den borgerliga majoriteten i kulturutskottet att ta det här lilla steget. Kommer man med mycket stora krav får man naturligtvis räkna med avslag, men om man nu kommer med ett äskande för att garantera en oförändrad nivå, skulle då inte den borgerliga majoriteten ha kunnat gå oss till mötes? Hade socialdemokraterna varit nöjda om regeringen hade föreslagit det här? spekulerar Börje Stensson. Vår princip är att vi skall hålla inflationstakten också när det gäller anslagsutvecklingen. Detta är vil klart och inbjuder väl inte till några ytterligare spekulationer. Sedan några ord om handikapporganisationerna. Vi måste lita på studieförbunden, sade Börje Stensson. Men visst kan vi väl lita på handikapporganisaticnerna också. De har begärt den ordning som vi föreslår i reservationen. Vissa handikappade står utanför organisationerna, säger Börje Stensson. Men nog kan vi lita på att handikapporganisationerna bedriver en öppen verksamhet, så att de inte stänger ute sådana handikappade som valt att vara utan medlemskap i organisationen. Detta behöver väl inte hindra att vi går handikapporganisationernas krav till mötes.
Herr talman!

Man kan tänka sig krav från exempelvis Jag anförde också en synpunkt på frågan om integration. Det är mycket viktigt att kulturprogrammen på detta område kommer fram genom medverkan från studieförbunden, så att dessa program kan få en blandad publik. Jag anser alltså att den av utskottsmajoriteten föreslagna metodiken är riktig. Också på andra håll i kulturbudgeten föreslås att medel till handikapporganisationerna skall utgå separat. Jag anser att det är motiverat att denna typ av bidrag lämnas på samma sätt som tidigare. När det sedan gäller de totala anslagen påpekar Georg Andersson mycket riktigt att de inte följer med i inflationsutvecklingen. Men med hänsyn till de satsningar som skall ske i fortsättningen kanske kulturbudgeten ändå i sin helhet inte får mindre pengar, vilket här antytts. Förslagen om reformering av litteraturstödet, som jag förmodar kommer att läggas fram under fredagen, kommer såvitt jag förstår att ge åtskilliga nya miljoner. Detsamma gäller också radiopropositionen. Vi har alltså att ta hänsyn till dessa nya åtaganden när vi bedömer vilka anslag som kan ges till kulturändamål.
Herr talman! Det var ett intressant erkännande som Börje Stensson gjorde i sin senaste replik, nämligen att de anslag till folkrörelseorganisationerna som vi nu diskuterar inte ger täckning för inflationen, vilket innebär att de efter hand urholkas. Men Börje Stensson hänvisar då till kulturbudgeten i dess helhet, och det belyser på ett mycket klart sätt den förändring i den kulturpolitiska inriktningen som vi nu står inför. Det är alltså så att insatserna styrs över till institutionerna medan folkrörelseverksamheten urholkas. Det är det vi angriper. Jag har inte i första hand vänt mig mot budgeten i dess helhet utan mot den profil som anslagsutvecklingen har fått, med en övervältring av insatserna på de fasta institutionerna och en urholkning av folkrörelseanslagen. Det är nu erkänt här. Jag hoppas verkligen att ni tar intryck av vår kritik och att kulturpolitiken inte framdeles får samma inriktning. Jag har tidigare här i kammaren uttalat uppskattning över att utbildningsminister Wikström har tagit intryck av våra argument när det gällt exempelvis försöksverksamheten med kultur i arbetslivet och i efterhand tillgodosett våra motionskrav. Jag uttrycker kanske en from förhoppning när jag säger att jag hoppas att inriktningen på anslagsfördelningen i fortsättningen — om nu en borgerlig regering kommer att kunna fortsätta — inte skall bli den som redovisas i årets budget. Låt mig ändå framföra det önskemålet. När det gäller diskussionen om handikapporganisationerna menar jag att det är viktigt att respektera folkrörelsernas egna önskemål om hur de vill ha det med hanteringen av de medel som stat, kommun och landsting ställer till deras förfogande. Handikapporganisationerna har själva uttalat ett klart önskemål. Riksdagen är på väg att för andra året i följd säga nej till deras 55 önskemål, och jag beklagar det.
Herr talman! Studieförbunden är också folkrörelser — speciellt inriktade på att anordna kulturprogram. De har till uppgift att förmedla dessa pengar. och det är med stort förtroende vi låter dem göra det. Och de ytterligare medel som finns utöver de som liksom är specialdestinerade används av studieförbunden för att ordna kulturprogram även för handikappade — tillsammans med andra människor ute i samhället. Georg Andersson säger att jag redovisat sympatier för ett ökat stöd till institutioner. Det är väl inte riktigt. Jag nämnde litteraturstödet, som i propositionen föreslås få en väsentlig ökning. Det gäller inte precis någon institution, utan avsikten är att medlen skall komma till nytta för alla som vill ta del av litteratur som ges ut. Min avsikt är alltså inte att medverka till en styrning av anslagen till institutioner på bekostnad av annan kulturell verksamhet inom folkrörelserna.

Herr talman! Först och främst vill jag säga att vi skrivit vår motion efter aut noga ha studerat utbildningsdepartementets kulturbudget. I den granskningen fick vi mycket god hjälp av kulturarbetare av skilda kategorier. Sammanfattningen av granskningen blir utan tvivel att den borgerliga regeringen i betydande avseenden sätter kulturen på sparlåga. Man avstyrker högst motiverade anslagsäskanden, krymper ned dem eller avstår från nödvändiga reformer — det är ett faktum som präglar budgetpropositionens kulturella del. Det är betecknande att man från moderat håll vill strama åt ännu mer. Det är betecknande för den kulturfientlighet som ofta visas från det hållet i de fall det inte gäller den s.k. finkulturen. Föreningslivet får inte ens full kompensation för prisstegringar, och anslaget till folkrörelsernas kulturverksamhet räcker inte ens till för att kompensera inflationen, vilket här har erkänts. Åke Green betonade i sitt inlägg att man nu måste resa motstånd mot kommersialiseringen på kulturområdet, kvasikulturens alla yttringar och allt det andra som vi känner till. Att motverka all denna kommersiella giftspridning är angeläget, men det gör man ju inte genom att skära ned kulturanslaget på det sätt som den borgerliga regeringen nu gått in för. I vår motion citerar vi ur bil.

Per Olof Sundman säger som motivering till den här snålheten i Nr 92 propositionen att verkligheten är som den är. Till det bör sägas att Torsdagen den generositeten mot det militärindustriella komplexet också är som den är och 9 mars 1978 att den prioritering som satt sina spår i årets militärbudget också är en del av den verklighet vi lever i. Samma tendens präglar utbildningsdepartementets förslag i fråga om vissa delar av utbildningsverksamheten. Att exempelvis bromsa vuxenutbildningen, den fria och frivilliga bildningsverksamheten genom otillräckliga anslag måste betecknas som ett bakåtsträveri. Vi söker också i vår motion 1388 påvisa vilka det är som drabbas av åtstramningen. Ja, den drabbar i stor utsträckning de människor som vid vuxen ålder vill inhämta kunskaper och bildning som de tidigare av olika skäl - många gånger ekonomiska — har blivit förvägrade. Att bidragsvägen diktera att studiecirklarnas antal inte får öka med mer än 2 "a, medan studieförbunden under de senaste åren ökat sin cirkelverksamhet med ca 10 ?5 årligen, får anses som helt oförsvarligt. Vi är medvetna om att inom ramen för det här aktuella budgetavsnittet finns en rad punkter där höjningar av anslagen vore motiverade och mycket behjärtansvärda. Sålunda är exempelvis riksteaterverksamheten av stor betydelse inte minst för glesbygdsområdenas befolkning, liksom stödåtgärder åt olika kategorier: kulturarbetare, författare, konstnärer, skådespelare osv. Det är med hänsyn till de begränsade yrkandena vi ställer våra förslag. Vi gör det främst utifrån syftet att bredda kulturverksamheten, att vidga kretsen av kulturskapande och bildningssökande människor. Jag ber alltså i all korthet att få yrka bifall till motionen 1388 och dess förslag på olika punkter. I övrigt kommer jag självfallet att stödja reservationer och motioner som har till syfte att bredda och förbättra bildnings och kulturutbytet på olika områden.

Herr talman! I likhet med Per Olof Sundman skall jag be att få tala några minuter längre än den tid jag har anmält. I förhållande till andra länder satsas det årligen litet på musiken i Sverige i dag. OMUS förslag var ett steg i rätt riktning, men fortfarande släpar de resurser efter som i olika former ges till musiklivet. Musiken är genomgående hårt exploaterad och kommersialiserad. Det är de kommersiella intressena som styr musikutbudet. Det är inte bara popmusiken som exploateras av de kommersiella grammofonbolagen. De exploaterar även den klassiska musiken. Egentligen skulle man kunna säga att det är de stora grammofonbolagen som bestämmer vilken sorts musik och i vilken tappning det svenska folker skall få lyssna till musik, eftersom det är de stora grammofonbolagen som behärskar hela marknaden. Man kan också säga att grammofonmarknaden har blommat upp med hjälp av en tillrättalagd kommersiell musik.

Man bör då observera att förmedlingsbyrån ej lyckats ena sig kring någon bestämd fördelningsmodell. Den senast tillämpade modellen innebär att antalet medlemmar och antalet avdelningar i till studieförbunden anslutna organisationer tillhopa tillmäts samma vikt som antalet redovisade kulturaktiviteter. Bidraget skall täcka kostnader i samband med arrangemangen. Att då låta målgruppen få en sådan vikt vid fördelningen ter sig föga rimligt och leder, som jag kunde visa i förra årets debatt, till egendomliga konsekvenser. Därav utskottets uttalande förra året, vilket i det nu föreliggande betänkandet citeras som motiv för avslag på motionen i denna del. Den socialdemokratiska motionen innehåller även krav på uppräkning av anslaget till kulturprogram inom föreningslivet. Detsamma gäller i än högre grad apk-motionen 1388. Uppräkningar av anslag är naturligtvis nästan alltid lätta att motivera. Totalt sett måste dock en budget vara en sammanvägning av skilda behov och önskemål, och utskottet har därför avstyrkt motionerna i dessa avseenden. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i punkt 3. I det förra fallet gäller det medel till två projekt som dels LO, TCO, ABF och TBY, dels Vuxenskolan tagit initiativ till. LO-projektet, Kultur och arbetsliv, diskuterades ingående i denna kammare förra året med anledning av en motion i ärendet. Kulturutskottet anförde formella skäl mot att gå in på en mer omfattande prövning av sakfrågan men sade också att enligt utskottets bedömning en närmare granskning av förslaget kunde komma att visa att skäl kan anföras mot den föreslagna uppläggningen av försöksverksamheten som - ett medel att nå de av riksdagen tidigare uppställda kulturpolitiska målen. Någon närmare granskning av förslaget har, vad man kan se av utskottsbetänkandet, i varje fall inte utskottet gjort. Låt mig komma med ett par invändningar, som i väsentliga stycken även gäller Vuxenskolans projekt, Gemenskap mellan generationerna. Den ena invändningen avser prioriteringsfrågan. Den kan ställas redan då det gäller kulturrådets samlade utrednings och utvecklingsbehov. Men verkligt intressant är den på sikt, om projekten är framgångsrika. Man har då rimligen att vänta att de utbildningsinsatser som nu görs i liten skala begärs för hela landet och att de friare resurser för uppsökande verksamhet som nu satsas på ett fåtal företag och kommuner skall gälla alla. 61 Beaktar man att LO-projektet gäller ett trettiotal företag — vi har tusentals företag i det här landet — och att Vuxenskoleprojektet gäller 15 av landets 277 kommuner, detta till en total försökskostnad om 7 milj.kr., får man ett begrepp om vad verksamheten i full skala skulle kosta. Finns det en långsiktig seriös tanke bakom dessa försök innebär de en viktig kulturpolitisk prioritering som — i likhet med alla andra prioriteringar — inte bara gynnar några utan även drabbar andra. Den andra invändningen gäller uppläggningen med i det ena fallet två och i det andra fallet ett studieförbund inkopplade. Styrkan hos de svenska folkbildningsorganisationerna är att de representerar många olika grupper, åsiktsriktningar och idéer. De skapar en valfrihet för den som vill engagera sig. Den som står främmande för ett studieförbund och dess medlemsorganisationer kan känna samhörighet med ett annat. Det gäller naturligtvis även människor på arbetsplatsen — det är ju samma personer som på fritiden väljer en rad olika studieförbund. Att inte ha en försöksuppläggning som för in alla intresserade studieförbund ser jag som en svaghet. Det vore olyckligt om vi får en sektorisering av det svenska samhället, där studieförbunden fördelar målgrupperna sinsemellan i stället för att låta var och en söka sig till eller fångas in av det utbud och den gemenskap som känns riktigast. Om man således, för att mer ingående kunna pröva dessa frågor, inte nu vill bevilja 700 000 kr. till denna del av kulturrådets utrednings och utvecklingsverksamhet kan en sådan summa komma väl till pass på annat håll. Kulturutskottet underströk således i betänkandet 1976/77:1 att i vilken utsträckning undantagsregeln i 9 § fornminneslagen kan tillämpas beror på vilka resurser man har att på annat sätt bestrida de kostnader som aktuella arbetsföretag blir befriade från. Detta borde beaktas vid avvägningen av riksantikvarieämbetets anslag. I den moderata motionen föreslås att 700 000 kr. tillförs motsvarande konto. Motionärerna pekar på att skilda aspekter av Rikskonserters verksamhet är föremål för separat bedömning av olika organ. Ett samlat grepp skulle därför vara av värde. Utskottet följer i sitt resonemang motionens framställning men drar sedan motsatt slutsats: att det inte finns skäl förorda någon ytterligare prövning av verksamheten. Jag vill i detta sammanhang erinra om att statens kulturråd i sin anslagsframställning den 12 augusti 1976 skrev följande: ”Det är angeläget att institutets roll preciseras bättre.

Herr talman! Jag vill något kommentera Lars Ahlmarks inlägg beträffande försöksverksamhet för projektet Kultur och arbetsliv. Moderaterna väljer i sin motion 1522 att för sitt avslagsyrkande ange en ideologiskt neutral motivering. De menar att med hänsyn till kulturrådets arbetsbelastning vore det oklokt att sätta i gång med de två projekt som avses. Jag anade väl att det inte bara gällde detta med arbetsbelastningen utan att det bakom den moderata motionen låg en mer ideologisk viljeyttring. Den har Lars Ahlmark delvis avslöjat här, när han nu repeterar de två invändningar som man har haft men som man tidigare inte riktigt har givit uttryck åt. För det första var det prioriteringen — den här verksamheten skulle kosta för mycket i full skala, och någon skulle bli drabbad om vi skulle satsa på detta. Vem Lars Ahlmark var rädd om, dvs. vem som skulle drabbas, avslöjade han inte. Jag vore intresserad av att få höra vad han fruktar i det avseendet.

Herr talman! Jag tycker att det var värdefullt att Georg Andersson ställde frågan vem som skulle drabbas av de två projekt som nu är under förberedelse. Det är en fråga som egentligen inte någon kan svara på i dag men som vi alla borde ställa oss. De här projekten skall pågå fram till år 1982. Ingen vet vilken regering som år 1982 och några år före kommer att ha ansvaret för kulturpolitiken. Men jag undrar om vi inte kan vara överens om alt varje regering kommer att ha svårt att bereda plats för nya kostnader i storleksordningen många tiotal miljoner. Det är sådana kostnader som dessa projekt pekar fram emot. Skall försöksverksamhet i större skala vara meningsfull, måste vi också tänka igenom om vi vill att dessa kostnader skall få slå ut någonting annat inom kultursektorn och i så fall vad. Den debatten saknar jag inför behandlingen av detta ärende i dag. Den andra frågan gäller hur man skall låta de anställda på en arbetsplats få ökad kontakt med kulturlivet, dvs. om man anser sig kunna kosta på utbildningen av särskilda kulturförmedlare och göra speciella kulturinsatser på arbetsplatserna. Jag anser att dessa människor själva skall ha möjlighet att välja om de kontakterna skall gå den ena eller den andra vägen. Det är ju så att den som är anställd i ett företag genom sin fackliga anslutning kan tillhöra exempelvis TBV. Om vederbörande är medlem i Kooperativa förbundet har han också anknytning till ABF. Om han är medlem i folkpartiet har han anknytning till Vuxenskolan. Genom att han bedriver studier på fritid känner han kanske samhörighet med Medborgarskolan eller något annat studieförbund. Det är alltså inte så självklart att en viss person, anställd på en viss arbetsplats, därmed automatiskt tillhör ett visst studieförbund etter skall styras på ett sådant sätt att han får en minskad möjlighet till reell valfrihet på detta område. Tidigare i dag har vi moderater kritiserats för att vi inte skulle ha någon känsla för folkrörelserna. Vi har en mycket stark känsla för folkrörelserna, men vi har också en mycket stark känsla för att de enskilda människorna själva skall få ange vilka folkrörelser de känner samhörighet med. Studieförbunden har anknytning åt olika håll, och de har därmed också varierande bildningsprofiler. Det kan göra att ett sådant val känns angeläget för många människor.
Herr talman! Jag skall inte gå in på den senaste diskussionen som Lars Ahlmark förde. Den debatten är känd från tidigare tillfällen när man diskuterat vilka studieförbund som de fackliga organisationerna skall ha rätt att samarbeta med. Jag menar att det är deras sak att avgöra den frågan. Jag skall något kommentera Lars Ahlmarks diskussion om prioriteringarna. Han säger att man inte vet vilka som skulle komma att drabbas och få mindre anslag om vi nu bygger ut den här verksamheten. Men skall vi vara så rädda för att börja nya angelägna utvecklingsprojekt som herr Ahlmark nu är. då kommer vi aldrig vidare i den kulturpolitiska utvecklingen. Vi skall väl Nr 92 inte inom kulturområdet alltid behöva ta från ett område för att kunna Torsdagen den påbörja något nytt inom ett annat. 9 mars 1978. : I fjolårets debatt framförde utskottets talesman Gunnar Richardson något av samma betänkligheter som herr Ahlmark har då han frågade sig om de stora pengar som detta projekt skulle kosta inte skulle kunna användas på ett bättre sätt. Gunnar Richardson ställde sig tveksam till en kraftig satsning på kulturaktiviteter på arbetsplatserna om sådana i första hand tjänade politiska syften. Folkpartiet och centern har nu ändrat ståndpunkt när det gäller denna fråga, och jag har vid två tillfällen uttryckt min uppskattning av det. När det gäller prioriteringsfrågan står emellertid Lars Ahlmark fast vid fjolårets ståndpunkt. På den fråga som Gunnar Richardson ställde i maj i fjol och som gällde om inte pengarna skulle kunna användas på ett bättre sätt har ni från moderat håll svarat med er motion. Ni menar att pengarna bör användas till underhåll av fornlämningar. LO och TCO har nogsamt uppmärksammat ert svar och era värderingar i den här motionen.
Herr talman! När det gäller användandet av dessa pengar har vi noterat att när vi inte anser att tiden är mogen för att köra i gång ett projekt — vars konsekvenser Georg Andersson tydligen inte anser sig ha någon särskilt bestämd uppfattning om — bör man lägga pengarna på någonting annat som ” kan upplevas som angeläget. Det förslag vi i det fallet har framfört är någonting som kulturutskottet har varit helt enigt om vid föregående riksmöte, Jag noterar att Georg Anderssons uppfattning är att det är de fackliga organisationerna som skall bestämma vilka studieförbund som skall vara förmedlande i fråga om kulturen på arbetsplatserna. Här går det en klar gränslinje mellan den socialdemokratiska attityden och den moderata. Vi menar att det är människorna själva, de anställda, som skall ha rätten att bestämma.

Herr talman! Kolleger har uttryckt sin förvåning över att jag begärt ordet i ett sammanhang som bär beteckningen kulturfrågor. Jag kan förstå det. Jag har ju så ofta diskuterat dessa frågor, så det är kanske onödigt att jag nu åter tar till orda. Jag vill emellertid gärna göra några kommentarer till den motion som jag tillsammans med ett tiotal kolleger i kammaren har väckt i en fråga som gäller musikteatern. Jag är glad över att vi här kan få en öppen debatt om frågor som rör musikteater, exempelvis frågor om huvudmannaskap och finansiering. Få ting i samhället är i dag fria från debatt och öppen belysning. Såväl religion som läkekonst och andra ting kan ifrågasättas och diskuteras av vem som helst. Men vi har i det avseendet någon liten relikt kvar i samhället, och det gäller sådant som har samband med musikteater eller som på något sätt har anknytning till vad som bedrivs som musikteater i den här stan, den kungliga 65 operans verksamhet. När det gäller sådana frågor slocknar våra hjärnor eller vad det nu kan vara för något som händer. I varje fall blev de som skulle betrakta det förblindade av det damm som under århundradena lagrat sig just på den frågan: Hur skall vi ha det med huvudmannaskapet och finansieringen av det som kan gå under beteckningen musikteater eller lyrisk teater? Teater och musikrådet avgav 1973 ett betänkande om just musikteaterfrågan. Det var mycket intressant. Rådet plockade fram hur det stod till med finansieringen och huvudmannaskapet på musikteaterområdet. Det var en prestation i sig. Men självklart kunde rådet inte dra några logiska slutsatser av detta. Det var inte heller att begära. Betänkandet anmäldes i propositionen 1974:28, men dåvarande departementschefen liksom hans föregångare och efterträdare kommenterade självklart inte denna fråga. Det orkade man inte med av olika skäl. Att behandla de olika teaterformerna är väldigt besvärligt, eftersom vi handskas med samma termer för två så vitt skilda företeelser som musikteater och dramatisk teater — eller lyrisk teater och talscener, för att använda andra beteckningar. Termerna har helt olika innehåll, när man ser på den verklighet som döljer sig bakom. Den dramatiska teatern spred sig snabbt från Stockholm ut till städerna, där stadsteatrar bildades. Så småningom fann man att även mindre orter ville ha teaterbesök av ensembler, som hade fasta spelplatser. Man drev då fram en regionalisering av teaterverksamheten, alltså en teater med förankring i länet och med landstinget såsom huvudman. På det sättet fick man förankring i en bygd, där man hade politisk bakgrund till verksamheten. Man skapade alltså större regioner för teatrarnas verksamhet. Man hade olika motiv för detta. Ett av de motiv som angavs var följande, som jag citerar ur propositionen från 1974: "Därmed kan utformningen av verksamheten, i fråga om både form och innehåll, mer direkt påverkas av förhållandena inom området. Detta bör kunna leda till en ökad kontakt mellan teatern och publiken. Erfarenheterna visar också att publikintresset växer när teatern på detta sätt är förankrad i den miljö där den arbetar.” Detta gäller alltså talscenerna. Jag som har växt upp i Göteborg har lång erfarenhet av denna relation mellan stadens befolkning och dess teater just i aktuella frågor som bränner i människornas tankar. Nu har vi uppe i Norrland fått både LKAB och NJA-pjäser, som visar vad vi menar med att man på teaterscenerna skall föra en diskussion, som rör för människorna väsentliga ting och på det sättet vidgar deras vyer kring deras egen situation. Regionaliseringen har varit till nytta för närheten till den sorts miljö som det här är fråga om. Detta har emellertid ingenting att göra med den lyriska teatern utan gäller bara talscenerna. Den lyriska teaterns repertoar är en helt annan än talscenens. För den lyriska teatern är de gamla mästarna viktigast. Det är originellt med nyskapade operastycken eller operetter. Motsatta förhållanden råder beträffande talscenen. Där är det mer ovanligt att spela de gamla klassikerna.

Det är exempelvis mer än dubbelt så dyrt att driva en musikteater, men jag skall inte fördjupa mig i detta. Utredningen föreslog att man skulle bilda fyra regioner och på det sättet regionalisera den lyriska teatern i landet. Operan i Stockholm skulle vara centrum i Öster, Lyriska teatern i Göteborg i väster och Malmö stadsteater i söder, och så ville man skapa en motsvarighet i norr, i kanske något andra former. Ingen kan påstå att det skulle innebära en regionalisering i den meningen att det skapades en miljö kring teatern, för inte kan en fjärdedel av landet betraktas som något slags enhetlig miljö som skulle kunna korrespondera med teatern. Inte heller har vi beslutsformer i så stora regioner, inga politiska organ som fungerar. Vi har kommunförbund, för all del, men det är en dålig form av demokrati, eftersom någon beskattningsrätt inte är förknippad med den beslutsformen. Därför stämmer alltså inte talet som vi förde ut med pukor och trumpeter om att vi skulle regionalisera teatern. Man tror att man gör det, men man blundar för att helt andra saker gäller i fråga om musikteatrarna. Ändå har vi kvar i princip samma bidragssystem för den teaterformen. Jag vore väldigt glad om utskottet har rätt när det säger att önskemålen i motionen i allt väsentligt tillgodoses genom den beredning av bidragsfrågorna som kulturrådet skall göra så att en proposition kan komma 1979/80. Vi får tillfälle att återkomma då, men jag har velat säga detta om de olika teaterformerna i förhoppning om att det på något sätt skall kunna påverka beredningsarbetet, så att vi när frågan kommer till riksdagen på nytt verkligen kan ta tag i den och få bättre balans i de insatser som stat och kommun gör för att främja olika slags teaterverksamhet.

Herr talman! Per Olof Sundman använde sig av en infam metod för att söka förhindra en allmän kulturpolitisk debatt. Han tog alla i famn, gav komplimanger till socialdemokratin och intygade sedan att vpk i hög grad påverkat kulturpolitikens utformning. Jag vill nog mäla mig ut ur P.O. Sundmans famntag. Allt är inte så väl på kulturområdet som det skulle ha varit om man tagil större hänsyn till vpk:s synpunkter. Däremot sade Per Olof Sundman en riktig sak, nämligen att de motioner som föreligger från olika håll framför allt utmynnar i krav om ökade anslag. Det är kanske inte så konstigt, därför att det är sådana konkreta krav som man kan framföra här i kammaren. Men det finns i motionerna allmänna kulturpolitiska resonemang, och jag är helt överens med honom om att man måste se kulturpolitiken mot den bakgrunden och inte bara som en serie av 67 anslagsfrågor.

Herr talman! Jag tog mig friheten att uttala mig positivt om kulturpolitiska initiativ såväl från socialdemokrater som från vpk. Detta betraktades av herr Hermansson som en infamitet. Jag beklagar att han tar det på det viset. Jag har för vana att uttala vad jag tycker och anser öppet, även när det råkar vara en positiv värdering av dem som i vart fall i vissa sammanhang är politiska motståndare. Jag använde också termen ”recidivärenden”, vilket herr Hermansson försökte göra sig lustig över. Jag vill framhålla att termen kan användas även i icke medicinska sammanhang och hänvisar herr Hermansson till handbiblioteket på samma våning som denna. Vidare tog herr Hermansson upp frågan om bibliotekslagstiftningen och påvisade de stora spännvidderna i de medel som anvisas inom olika 7 kommuner. Ja, det är riktigt att det finns spännvidder och olikheter i det avseendet, och det är dem som vi försöker jämna ut genom statliga anslag till folkbiblioteken. Tyvärr finns dessa stora skillnader, och de kan knappast avskaffas med hjälp av en bibliotekslag. De beror på omständigheter som inte alltid sammanhänger med ambiuoner i kommunerna utan också med deras geografiska struktur. Erfarenheten från andra håll visar att detta är problem som inte löses bara genom några formuleringar i en lagtext. Herr Hermansson påpekade också att vpk har ett kulturprogram. Det gläder mig att höra. Jag vill samtidigt framhålla att de flesta partier håller sig med sådana program. Vi har ett förträffligt sådant inom det parti som jag tillhör. Vad gäller arbetsplatsutlåningen ser vi alla i kulturutskottet gärna att den utvecklas ytterligare, men vi anser att fördelningen av medel till de olika områden där de statliga anslagen kan användas skall ske via statens kulturråd.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
Sedan är det möjligt att man kan använda uttrycket ”recidivärende” också i icke medicinska sammanhang. Jag har inte som herr Sundman hunnit konsultera ordböckerna i handbiblioteket, men vi kanske nästa gång i stället kunde få en bruksanvisning när främmande ord används, vilket sker så flitigt här i debatten. Jag tror, för att återvända till vad som är mera väsentligt, att kulturutskottet gör fel när det inte mera allvarligt vill ta upp frågan om kravet på en bibliotekslagstiftning. Jag nöjer mig med att säga det och konstatera att jag icke har funnit au kulturutskottets representant anvisat någon väg för att minska de stora klyftor som i dag finns mellan kommunerna och alltså möjliggöra ett rimligt utbud på bokens område för alla medborgare i vårt land.